Herr talman! Endast två motioner föreligger i anslutning till behandlingen av statlig personalpolitik. I motion 1984/85:1187 av Marianne Karlsson behandlas förslag som syftar till att minska de offentliga utgifterna. ”Den statliga tjänsteman som bevisar att hans arbetsuppgift är helt eller i allt väsentligt utan gagn bör sålunda antingen erhålla avsked med bibehållande av intjänta pensionsförmåner samt ett skattefritt belopp och två årslöner eller efter eget val få en årslön skattefritt samt en ny tjänst med samma lön som den förra genom omplacering”, heter det bl.a. i motionen. En särskild ”gagnlöshetsnämnd” skall enligt motionen inrättas, lämpligen i finansdepartementet. Utskottet, som uppskattar motionärens ambition att minska statsutgifterna, finner dock metoden klart olämplig. De föreslagna åtgärderna blir med andra ord gagnlösa. Motionen bör med anledning härav avslås. I motion 1984/85:2107 av Anders Högmark och Alf Wennerfors — båda moderater — behandlas förhandlingsoch lönesystemet på den offentliga sektorn samt frågor som berör personalutvecklingen. I motionen hävdas att lönesystemen på den offentliga sektorn är stela och hittills dåligt anpassade till marknadens behov. Några belägg för detta anförs inte i motionen och inte heller var dessa brister finns. Vi strävar efter, säger motionärerna, ett mera flexibelt marknadsorienterat lönesystem med individuell lönesättning på alla nivåer. Utskottet konstaterar, när det gäller förhandlingsoch lönesystemet på den offentliga sektorn, att några förändringar inte nu är aktuella. Det bör enligt utskottets mening åligga parterna på arbetsmarknaden att träffa avtal om bl.a. löner och allmänna anställningsvillkor. Det innebär också att parterna har ett stort samhällsekonomiskt ansvar i förhandlingsarbetet. Att eventuellt utfärda riktlinjer för riksdagen i förhandlingsfrågor bör enligt utskottet ankomma på riksdagens lönedelegation. Utöver detta redovisar utskottet förändringar som har skett i det statliga lönesystemet. Sedan 1978 kan man på myndigheten lokalt förhandla om anställningsvillkor för tjänster och tjänstemän enligt dets.k. L-ATF-avtalet. För chefsbefattningar finns ett särskilt avtal för individuell lönesättning. En annan möjlighet är kontraktsanställning med individuell inplacering. Inom televerket har införts inslag av resultatlön. Utöver detta är numera de flesta statliga tjänster inplacerade i rörliga lönegrader vilket gör lönesystemet mer flexibelt. I 1984-1985 års avtalsrörelse har vidare parterna träffat avtal om att införa s.k. marknadslönetillägg. Mot denna bakgrund, herr talman, bör motion 1984 85:15 och avslag på de två motionerna 1984 85:2107.
Herr talman! Låt mig först konstatera en självklarhet, nämligen att moderata samlingspartiet inte har något till övers för en statlig inblandning i form av inkomstpolitik. Vi anser på samma sätt som utskottsmajoriteten att detta är en fråga för parterna. Men det är litet skillnad mellan att diskutera förhållandena på den privata sidan och att diskutera förhållandena på den offentliga sidan, framför allt den statliga där självfallet staten är en av parterna. Rimligtvis måste då arbetsgivarverkets ledning ha någon form av intention från statsmakten. Därför kunde det ha haft ett visst intresse att regeringspartiets företrädare och utskottsmajoriteten hade tyckt till någonting om den statliga lönepolitiken och de statliga lönesystemen — om man nu inte är så gruvligt oense inom majoriteten. Det lät ju så när vpk:s talesman sade vad han tyckte om individuell lönesättning. Jag skall upprepa min fråga till Gustav Persson: Vilken är utskottets uppfattning om det nuvarande systemet med följsamhetsklausuler PUG:ar, LUG:ar och ventiler? Just nu borde åtminstone ventilerna ha ett väl snabbt luftdrag igenom sig för att tåla någon form av diskussion. Är det nuvarande systemet nöjaktigt, Gustav Persson? Innebär det i så fall ett avståndstagande från finansministern, som klart dömer ut det? Vad önskar utskottet av framtiden när det gäller lönesystemet? Ni tycker att det hittillsvarande utvecklingsarbetet med mer individuell lönesättning har varit bra. Vilka idéer om framtiden har ni? Gustav Persson sade att motionen angående den statliga lönepolitiken inte påtalade några brister. Problemet har väl varit att rekrytera och behålla kompetent folk på datasidan. Våra tekniska högskolor dras med stora problem. Kvalificerade lärare lämnar dem. På område efter område där det finns marknadskonkurrens hotar kompetenta anställda att lämna den statliga arbetsgivaren. Är inte detta brister? Även om vi inte i detalj har påpekat detta, borde väl utskottsmajoriteten ha litet hum om vad som händer ute på den svenska arbetsmarknaden. Min fråga återupprepas: Vad har socialdemokraterna för uppfattning om de framtida lönesystemen? Vad vill man göra i framtiden? Vill man avbryta ansträngningarna att hitta en mer individualiserad lönesättning?
Herr talman! Först vill jag framhålla att finansministern inte har utdömt lönesystemen och förhandlingssystemen på den svenska arbetsmarknaden. Vad han har sagt är att det inte bör finnas följsamhetsklausuler, och det är något helt annat. Vi kan nu konstatera att det finns inga följsamhetsklausuler i de uppgörelser som träffats under året, och det visar väl att det har skett en förändring. Anders Högmark frågar om vi inte är för förändringar. Utskottet redovisar en rad förändringar som skapar ett mer flexibelt system. Men Anders Högmark och Alf Wennerfors vill öka lönespridningen på ett sätt som socialdemokraterna ur fördelningssynpunkt aldrig kan acceptera. Det är bakgrunden till att vi avstyrker er motion, Anders Högmark. Vidare för ni ett resonemang om att man skall förhandla i efterhand. Det har diskuterats under många år inom fackföreningsrörelsen, och det har visat sig omöjligt att tillämpa en sådan ordning. Det är ju alltid det förväntade löneutrymmet man förhandlar om. Det går inte att ha ett system inom den statliga sektorn och ett annat inom den privata. Helt naturligt är det omöjligt.
Herr talman! När det gäller lönesystemen, för att ta den frågan först, kan jag bara konstatera att arbetsgivarverkets styrelse väl borde kunna ge uttryck för någon uppfattning om vad statsmakterna har att erbjuda motparterna på det statliga området. Där finns en utomordentligt klar strävan att öka individualiseringen i lönesättningen — att öka lönespridningen, Gustav Persson! Kontakter med arbetsgivarverket och dess styrelse skulle entydigt ge belägg för detta. Vad jag frågar är: Går utskottsmajoritetens budskap ut på att säga stopp och belägg för vidare utveckling? Är det vpk:s tankar som känns oroväckande? Vad finns det för utskottsmajoritet i den frågan? Jag tolkar det senaste inlägget så att nu får det vara slut med ökade inslag av chefslönetillägg. Nu får det vara slut på ansträngningarna att med motparterna komma överens om ett nytt lönesystem med ökade inslag av individuellt anpassade löner. Herr talman! Sedan kan man väl konstatera att finansministern inte direkt har uttalat någonting om lönesystemen. Hans uttalande gällde förhandlingsordningen, sättet att förhandla, att det ena kollektivets förtjänstutveckling kopplas till det andra, att man kopplar priserna till lönerna, att man får stora överhäng till nästkommande år. Vad finansministern har sagt om detta skulle jag, om jag hade tid, kunna belägga med citat från ett otal debatter i kammaren. Finansministern pekar också i årets kompetteringsproposition med tillfredsställelse på, precis som Ingvar Karlsson i Bengtsfors sade, att det är glädjande att dessa företeelser mer och mer har försvunnit. Men om det tycker utskottet egentligen inte någonting. Mitt sammanfattande omdöme om utskottsmajoritetens inställning i den här frågan kvarstår: Gånge denna kalk ifrån oss! Jag hoppas att Gustav Persson får uppleva hur statens motpart tar sitt ansvar och att regeringen, utifrån den konflikt som står hotande nära, kanske tvingas att något ompröva och utvärdera erfarenheterna av de gångna årens avtalsrörelser.
Herr talman! Låt mig bara citera vad utskottet säger i sin sammanfattning: ”Sammanfattningsvis ser utskottet positivt på den utveckling som skett av det statliga lönesystemet men är medvetet om att detta är partsfrågor där förändringar förutsätter kollektivavtal.” Det är väl fullt klart. Man behöver bara läsa innantill, så vet man det. Att vi avstyrker moderaternas motion är helt naturligt. Där finns en rad saker som Anders Högmark inte har redovisat här och som vi inte kan ställa upp på. Ni säger t.ex. att ni tycker illa om likabehandlingsprincipen. Vad menar ni med det? Jo, ökad lönespridning på ett sätt som vi inte kan acceptera. Ni vill ha bort offentlighetsprincipen, dvs. ingen skall få tala om vilken lön man har. Inte heller det kan vi acceptera. Ni säger på ett ställe: ”Effektiva och engagerande samarbetsformer bör enligt vår mening ges tillfälle att formas utan hinder av lagar och avtal, de fackliga organisationernas strukturer eller att sträva efter likformighet.” Vad är det ni vill ha? Vill ni gå vid sidan om MBL och avtal? Det skriver ni i er motion, och det är helt naturligt att vi inte kan acceptera detta.
Herr talman! Det finns säkert anledning att se över MBL. Det har vi motionerat om vid flera tillfällen. Jag konstaterar att Gustav Persson tycker att man skall ha ett lönesystem som är offentligt. Alla löneuppgifter skall vara tillgängliga. Det finns kanske fördelar med ett sådant system, men det finns också uppenbara nackdelar. Det tycks vara så för socialdemokraterna att får man bara ha systemet offentligt, så kan man tänka sig en ökad spridning av löner. Vad man nu säger är att man ser positivt på den utveckling mot mer marknadsinriktad lönesättning och större individuell spridning som förekommit under de år som gått. Detta står i betänkandet, och det sade också Gustav Persson. Min fråga har ju varit: Vill ni fortsätta denna väg, vill ni fortsätta med mer differentierade löner? Vill ni driva den frågan? Det besked som ges är ganska kluvet. Man kanske inser att man behöver denna utveckling, men ideologiskt är man rädd för att visa det och tala om det. Det är den vanliga kluvenheten.

Herr talman! Det verkar fullkomligt omöjligt att få socialdemokratiska riksdagsmän att förstå värdet av fri konkurrens. Alla förslag som väcks och alla initiativ som tas för att stimulera till en ökad konkurrens motarbetas. Det är egentligen ganska trist att socialdemokraterna så till den grad är fångade i sitt gamla förlegade tänkesätt att de inte förstår, eller kanske rättare sagt inte vill förstå, att fri konkurrens är något som är bra för alla parter och att det är något positivt. Från borgerligt håll framför vi tunga argument. Ett större inslag av privat verksamhet innebär effektivitet och förbättrad service, större utbud och framför allt billigare produkter och tjänster. Men den socialdemokratiska majoriteten rycker på axlarna. De går inte att övertyga. Finansutskottets betänkande 22 behandlar frågan om konkurrensen mellan kommunernas egenregiverksamhet och de privata företagen. Tio motioner behandlas i detta betänkande. Fem av dessa tar upp just konkurrensneutralitet. I reservation 1, som är en gemensam borgerlig reservation, krävs en begränsning av myndigheters och förvaltningars egenregiverksamhet. Vi kräver en satsning på fri konkurrens.

Man bryr sig inte om att skattebetalarna drabbas genom en kostsammare egenregiverksamhet. Huvudsaken är tydligen att ingen företagare eller privatperson skall tjäna pengar. Det synsättet är helt främmande för oss moderater. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1. Så vill jag säga några ord om reservation 2. Vi moderater yrkar i denna reservation att NO ges större möjligheter att övervaka upphandlingsförordningen och dess tillämpning. Vi menar att en uppstramning av övervakningen ytterligare skulle stimulera den fria konkurrensen. Offentliga organ skulle verkligen bemöda sig om en upphandling till lägsta pris. Herr talman! Jag skall inte kommentera de övriga reservationerna utan vill endast till sist yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Jag är beredd att hålla med herr Fridolfsson i hans argumentering när det gäller egenregiverksamheten och reservationerna 1,3 och 4. Det är ju så att staten, kommunerna och landstingen nu beslutar om fördelningen av cirka två tredjedelar av landets totala resurser. Utgifterna är så stora att den totala offentliga sektorn uppvisar ett enormt underskott, och detta trots att Sverige har världens högsta skattetryck. Det är inte längre möjligt att ytterligare höja det totala skattetrycket. Vi kan inte år efter år ha en ordning med sjunkande reallöner och stigande offentlig konsumtion. Det är därför en tvingande nödvändighet att minska just de offentliga utgifterna. Denna nödvändighet gäller också den kommunala verksamheten. Det är väl mot den bakgrunden man får se utskottets diskussion med anledning av motionerna om bl.a. egenregiverksamheten. För att nå en bättre effektivitet i den offentliga sektorn bör man pröva nya lösningar och inte bara köra på i gamla hjulspår. Detta kan ske genom att privata företag får möjlighet att erbjuda alternativ till offentliga lösningar. Då gäller det att införa större inslag av entreprenader och anbudsförfarande. Man bör också i det sammanhanget ändra och underlätta när det gäller upphandlingsförordningar och andra regler i den offentliga sektorn, så att detta kan ske. Privata inslag skulle också kunna öka valfriheten framför allt bland medborgarna. En självklar förutsättning är att servicens kvalitet inte får försämras. Mycket talar för att just konkurrens på ett område leder till bättre kvalitet på verksamheten. Man får också en jämförelse beträffande effektivitet och utbud. Det finns enligt vår mening alla skäl att gå vidare med daghem, vårdhem och läkarcentraler i privat regi. Kooperativa alternativ kan också visa sig särskilt intressanta. Det är väl detta som vi ifrån den borgerliga sidan har tagit fram i reservation 1. Vi vill peka på att den offentliga egenregiproduktionen av varor och tjänster bör begränsas genom att man fortlöpande för över vissa delar till privat regi och på det sättet också försöker få ner kostnaderna för den offentliga sektorn. Det gäller inte bara den statliga sidan utan även den kommunala sektorn. Som en följd av resonemanget i reservation 1 vill vi också försöka förändra förutsättningarna för att genomföra en sådan konstruktion. Då får man göra vissa översyner, bl.a. av momsreglerna vid upphandling. Det handlar också om en annan redovisning för den kommunala egenregiverksamheten, så att man får en jämförelse. Det är detta som reservationerna 3 och 4 — som egentligen är en följd av reservation 1 — handlar om. När det sedan gäller reservation 5 har vi från centern tyvärr blivit ensamma = Nr 128 om den. Det handlar om hur samhället vill forma möjligheterna för att uppnå Torsdagen den en balans i hela landet. Aven här skulle man kunna ta in den offentliga 25 april 1985 upphandlingen som en del i ett effektivt arbetsmarknadsoch regionalpoli tiskt instrument. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde skulle den lösa arbetslöshetssituationen radikalt. I dag har vi facit. Den öppna arbetslösheten har visserligen gått ned något, men i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna sysselsätts betydligt fler i dag än när vi hade lågkonjunktur. Just detta att man inte lyckats klara sysselsättningen när man haft en ganska kraftig högkonjunktur, visar att man också i detta sammanhang fått regionala skillnader mellan olika områden i landet. Den obalansen har förstärkts i och med den sysselsättningsoch strukturomvandling som sker i samhället. Detta går stick i stäv med de regionalpolitiska mål som samhället har satt upp, och därför är det märkligt när man i utskottets motivering säger att myndigheterna inte skall väga in politiska motiv för att uppnå en upphandling. Det handlar ju inte om detta, utan det gäller att samhället skall ta in de målsättningar som riksdag och regering har beslutat om. Och då är det myndigheternas skyldighet att också förverkliga dem. Det är märkligt att utskottet kan säga att myndigheterna inte skall bry sig om detta. Även om man tar regionalpolitiska hänsyn i en offentlig upphandling kan man mycket väl göra en fördelning ut på den privata sektorn. Det finns många småföretagare i varje kommun som skulle kunna ta över en del verksamhet i de kommunala förvaltningarna, och likadant är det på den regionala sidan i länen. Vi ser ingen skillnad här, i förhållande till den effektivisering som vi tidigare har varit med om i reservation 1. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 5.

Herr talman! Jag kommer främst att tala om den motion om en enhetlig redovisning av den kommunala egenregiverksamheten som behandlas i finansutskottets betänkande 22. Det är egentligen en relativt stor och viktig fråga, men utskottsmajoriteten tycks ha tagit ganska lätt på den. I betänkandet erinras om att frågan behandlades av utskottet hösten 1984. Då hänvisade utskottet till RRV:s promemoria Vägledning för beslut om egen regi och entreprenad. Med det avstyrker utskottet motionen. I motionen begärs att riksdagen skall uttala att regeringen vid sina överläggningar med kommunförbunden och kommunerna aktivt bör verka för att få till stånd en enhetlig redovisning. Jag tycker att det är en skälig begäran. En grov uppskattning visar att värdet av den företagskonkurrerande egenregiverksamheten överstiger 20 miljarder per år. Då inräknas bara varor och tjänster som privata företag normalt tillhandahåller. Skolväsendet, sjukvården m.m. ingår således inte. Om myndigheternas verksamhet bedrivs i egen regi, utestängs de privata 81 företagen från en stor marknad, främst inom landet. Det tycker vi motionärer är fel. Jag har tidigare konstaterat att myndigheter och förvaltningar har en stor egen produktion av varor och tjänster. Jag menar att denna egenproduktion skall begränsas. Inom områden där det finns en fungerande konkurrens skulle effektivitet och service påverkas positivt om privata företag anlitades i avsevärt större utsträckning än vad som i dag sker. Det gäller t.ex. transporter, renhållning, byggnation och underhåll av fastigheter. Men också i fråga om mer traditionella samhällsuppgifter som vård och utbildning borde privata initiativ tas till vara mer än vad som nu görs. Ett större inslag av privata företag, som alltid har eller riskerar att få konkurrens, skulle också här kunna innebära förbättrad service, mångfald och kostnadsnedsättning. Det är viktigt att all offentlig upphandling sker på affärsmässiga grunder och att man har tillgång till kalkylsystem som möjliggör rättvisa jämförelser mellan egenregiverksamhet och entreprenad. I detta sammanhang bör man också ta hänsyn till bestämmelserna för mervärdeskatten, som i vissa fall ger konkurrensnackdelar för de privata företagen. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att all kommunal egenregiverksamhet och kostnaden därför redovisas offentligt varje år. Det är speciellt viktigt att kommunerna även redovisar de redovisningstekniska mallar som de går efter när de bestämmer de totala kostnaderna för egenregiverksamheten. Det är också nödvändigt att kommunerna åläggs att då och då gå ut på den öppna marknaden och ta in anbud på den verksamhet som drivs i egen regi. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 4.
Herr talman!

Det är riktigt att regeringen har denna möjlighet, men det är också ett faktum att den utnyttjas dåligt. Flera mycket uppmärksammade affärer har genomförts, och trots upprörda kommentarer från anställda inom svensk industri har man i de fallen låtit order gå utomlands. För några år sedan köpte exempelvis försvaret lågspaningsradar från ITT i stället för från LM Ericsson. I höstas köpte SJ en stor färja från Norge i stället för att handla med Uddevallavarvet, för att ta ett annat exempel. Vpk anser att detta är en felaktig politik. Utskottet hänvisar till GATT överenskommelser, som skulle hindra att man t.ex. handlar mera svenskt. Man talar om målmedveten upphandling och om en vidare syn på det man kallar för affärsmässighet. Nu är det så att bl.a. USA, som är den starkaste ekonomiska makten inom den väst-kapitalistiska världen, för sin del har en ”Buy American Act”. Det är en regel som säger att om det finns en inhemsk leverantör, skall offentlig upphandling ske där. Bara om amerikansk producent saknas kan offentlig upphandling ske utomlands. Herr talman! Så här långt behöver inte vi gå, utan vi bör genom en översyn av upphandlingskungörelsen för vår del göra det möjligt att ta andra hänsyn än rent affärsmässiga, dvs. oftast se till priset och låta detta vara avgörande. Som det sägs i vpk-motionen skulle en förändring av offentlig upphandling, vid sidan av regeringens möjligheter att göra avsteg från affärsprincipen, ge till resultat att också kommuner och landsting skulle kunna handla mera hemma. Det gäller inom landet, men det gäller också inom en region där man annars via samma organ — dvs. kommuner och landsting — har att bekosta arbetslösheten, som delvis är en följd av utrikes ”inhandling”. Herr talman!

En ökad privatisering av samhällets verksamheter kan inte accepteras av vpk, och jag yrkar därför bifall till reservation 6 av Hans Petersson i Hallstahammar.

Centern har här — liksom i de flesta frågor — hamnat i kläm mellan den allmänt positiva välviljan, som man för fram som politiskt budskap till väljarna, och önskan att ytterligare gynna privatkapitalismen och minska samhällets inflytande. Vi beklagar det, och vi hade gärna sett att centerpartiet i dessa frågor hade varit mer konsekvent när det gäller inställningen till att gagna samhällsverksamheten på olika områden.

Herr talman! Som tidigare talare har sagt är det bara ett halvår sedan vi diskuterade motioner med samma innebörd som de som behandlas i detta betänkande. Beträffande val av regiform påpekade vi då som i dag att när det gäller att välja privat eller offentlig regi finns det en av riksrevisionsverket upprättad promemoria, kallad Vägledning för beslut om egen regi och entreprenad. Det är inte så, som Filip Fridolfsson påstod, att vi socialdemokrater inte inser värdet av konkurrens. Men när det gäller valet mellan egen regi och utomstående leverantörer är det viktigt att också väga in andra saker. Samhällsorgan har ju också andra uppgifter som man får ta hänsyn till. Ni bryr er inte om konkurrens, sade Filip Fridolfsson. Det gör vi, men vi bryr oss också om alla medlemmar i samhället, deras sociala välbefinnande och deras behov på för alla människor väsentliga områden. Riksrevisionsver ket följer noga upp dessa avvägningar, och under sommaren 1985 kommer en reviderad promemoria att redovisas. Kommunförbundet har också utarbetat en handbok som berör kalkylering och regiformer. Den är föremål för revidering. Det finns därför ingen som helst anledning att ändra den uppfattning riksdagen hade i början av detta riksmöte. Majoriteten i utskottet yrkar därför avslag på den motion som följs upp i reservation 1, som jag yrkar avslag på. I reservation 2 från moderaterna tar man upp frågan om upphandling av datatjänster och utgår från ett upphandlingsärende som ännu inte är avslutat. Det finns entydiga regler i upphandlingsförordningen om myndigheters — i detta fall DAFA:s redovisningsskyldighet. Någon uppstramning av de bestämmelserna anser inte utskottsmajoriteten behövs. Det åligger riksrevisionsverket att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna. Utskottet avstyrker här en skärpning av bestämmelserna så som förordas i reservation 2, som jag yrkar avslag på. Förslag om att momsreglerna skall ses över, så att vi får konkurrensneutralitet mellan offentliga myndigheter och enskilda företag vid val av regiform, har vid flera tillfällen behandlats av skatteutskottet. Motionen om sådan översyn har avstyrkts med hänsyn till att mervärdeskatteutredningen håller på att kartlägga den kommunala verksamhet där skatten kan verka konkurrensbegränsande. Utredningen har ännu inte slutbehandlat frågan. Utredningens förslag bör avvaktas, och vi avstyrker därför motionen. Jag yrkar avslag också på reservation 3. I reservation 4 tar man upp frågan om att regeringen bör verka för en enhetlig redovisning för den kommunala egenregin. Det är också en fråga som behandlades av utskottet i början av detta riksmöte. Vi framhöll även då att kommunerna arbetar med ett upphandlingsreglemente som har samma sakliga innebörd som de statliga upphandlingsbestämmelserna. För beslut om egen regi eller entreprenad är riksrevisionsverkets promemoria vägledande också i den kommunala verksamheten. Här pågår ett utvecklingsarbete inom kommunförbunden. Målsättningen för det arbetet är att skapa förutsättningar för en enhetligare och enklare kommunal redovisning. Mot den bakgrunden yrkar jag avslag också på reservation 4. I reservation 5 från centerpartiet och i reservation 6 från vänsterpartiet kommunisterna begärs en översyn av upphandlingsförordningen, så att den kan utnyttjas mer som styrmedel i arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Enligt utskottets mening bör det ankomma på regeringen att göra sådana bedömningar som innebär avsteg från principen om affärsmässighet vid offentlig upphandling. Det är också möjligt inom ramen för de regler som anges i upphandlingsförordningen. Regeringen har ju här en överblick, och det är väldigt viktigt i sådana här sammanhang. Det måste vara olämpligt att ålägga statliga myndigheter att göra bedömningar i dessa frågor. Det är ju en uppgift för politikerna att ta ställning till sådana här saker. Avslag yrkas därför på reservationerna 5 och 6. Herr talman! Efter alla dessa avslagsyrkanden vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter i finansutskottets betänkande nr 22.
Herr talman! Bara en kort fråga till Roland Sundgren: Om ett privat alternativ är bättre, effektivare och billigare än kommunernas egenregiverksamhet, bör man då välja det privata alternativet?
Herr talman! Vi har ju tidigare här i kammaren diskuterat den offentliga upphandlingen och att man skulle kunna ändra upphandlingsförordningen, bl.a. av regionalpolitiska hänsyn. Vi har den uppfattningen att det i många frågor är sneda förhållanden. Folk uppfattar upphandlingen som väldigt konstigt i det här sammanhanget. Jag kan anföra ett belysande exempel från min egen kommun. Från arbetsmarknadsverkets sida har man anslagit en mängd miljoner i form av arbetsmarknadspolitiska medel av lokaliseringsstöd till ett företag. Pengarna skulle användas till att bygga upp en tillverkning av bl.a. timmerhus. När arbetsmarknadsverket sedan ger stöd till ett annat företag som skall köpa de här timmerhusen, hänvisar man till upphandlingsförordningen och säger att anbud skall lämnas. Det får till följd att ett företag i ett annat land får ordern i fråga. Det kan uppfattas som ganska konstigt att man inom nämnda kommun, efter det att samhället givit stöd för uppbyggande av en verksamhet, rycker undan företagets möjligheter att leverera. Folk har svårt att förstå just en sådan här behandling. Vi menar att man bör kunna ta hänsyn till sådana här saker vid tillämpningen av upphandlingsförordningen. Det skulle inte utgöra något hinder för den privata verksamheten. Det gäller både lokalt och regionalt.
Herr talman! I mitt huvudanförande försökte jag anföra några skäl till det yrkande som framställts både från oss i vpk och från centerns sida. Men det gick inte Roland Sundgren särskilt mycket in på. Han upprepade egentligen bara det som står i utskottsbetänkandet om att det är möjligt inom ramen för de regler som anges i upphandlingsförordningen att göra bedömningar som i sig kan innebära avsteg från principen om affärsmässighet vid offentlig upphandling. Utöver de exempel som jag anförde i mitt huvudanförande vill jag ge ett exempel på hur det kan vara i ett ganska aktuellt fall. Vad jag åsyftar har att göra med den mycket omfattande reparationsoch ombyggnadsverksamhet som förekommer i våra äldre bostäder och byggnader. I det sammanhanget har man stött på det mycket stora problemet med asbest, som det gäller att komma till rätta med. Det har visat sig att det i kommunerna runt om i landet finns firmor som har specialiserat sig på saneringsarbeten och därmed asbestsanering, men som egentligen inte har vare sig kunskaper, utbildad personal eller ordentlig utrustning för detta ändamål. De har emellertid lämnat så låga anbud att kommunerna har ansett sig tvingade att anta dem. Det finns också exempel med statliga byggnader i detta sammanhang. Det är helt uppenbart att detta är olämpligt och olyckligt. Bl. a. på detta område vore det angeläget att få förändringar till stånd så att det klarare ges uttryck för att man inte behöver vara så bunden vid affärsmässiga principer.
Herr talman! Filip Fridolfsson ställde frågan huruvida man skall välja det privata alternativet om det är bättre och billigare. Det är naturligtvis sådana här avvägningar som görs, men myndigheter och kommunala organ har också många andra hänsyn att ta— Tore Claeson nämnde några saker som bör komma medi bilden. De har också behov av att utveckla en egen kompetens, och de har ansvar på ett annat sätt inför kommunmedborgarna som inte utan vidare kan överföras på privata entreprenörer. Alla sådana här frågor tas upp i den vägledning som riksrevisionsverket har utarbetat. Det är alltså inte riktigt så enkelt som Filip Fridolfsson vill göra gällande. När det gäller upphandlingsöverenskommelsen skall kommunerna i sak hantera den på samma sätt som staten gör. Även politiska bedömningar kan mycket väl komma att göras, bl.a. av det slag som Tore Claeson nämner. De stora övergripande hänsynen är emellertid politiska ställningstaganden, och dem ankommer det på politikerna att ta. Det har nyligen gjorts en översyn av upphandlingsöverenskommelsen, varvid det har framhållits bl.a. att det skall tas hänsyn till statliga och kommunala myndigheter i samband med teknikupphandling. Genom att det finns en vägledning, som också stöds av Kommunförbundet, har vi stort förtroende för att de rätta bedömningarna görs i dessa fall.
Herr talman! Roland Sundgrens svar var både undanglidande och avslöjande. Jag tror att sanningen är den att Sundgren icke vill ha ökad konkurrens på detta område.
Herr talman! Jag tycker att Roland Sundgren och utskottet använder en underlig formulering i betänkandet. I utskottsmajoritetens skrivning talas det om att göra bedömningar av ”politisk natur”.
Jag noterade att Tore Claeson i sitt huvudanförande sade följande: En ökad privatisering på det kommunala upphandlingsområdet är vi i vpk mot. Jag har en känsla av att Sundgren och Claeson står varandra mycket nära när det gäller just denna sak.
Är det så, herr Sundgren, att myndigheterna inte skall följa de politiska mål som riksdag och regering sätter upp? Jag kan inte tolka det på annat sätt än att innebörden i utskottets skrivning är sådan. Eller skall man tolka saken så, att socialdemokraterna inte har något regionalpolitiskt mål i sin ekonomiska politik?

Herr talman! Till Filip Fridolfsson vill jag säga att det finns områden där det är viktigt att det inte är det privata vinstintresset som i första hand skall styra utan där det är kvalitet och rättvisa som är det viktigaste, områden där man skall tillgodose alla medborgares behov. Jag har anledning att säga detta, eftersom Filip Fridolfsson tog upp sådana saker som vård och utbildning. Där är det utomordentligt viktigt att dessa behov tillgodoses rättvist och att man har ett demokratiskt inflytande. Sedan är det ju så Rolf Rämgård — det är vi överens också med moderaterna och folkpartiet om — att upphandlingsförordningen skall följas. I annat fall blir det nästan ren anarki på det här området. Detta måste de statliga myndigheterna göra. Är det sedan så, att man skall ta politiska hänsyn, då ankommer detta på politikerna och inte på de statliga myndigheterna. De har att följa upphandlingsöverenskommelsen. På den punkten råder en bred enighet.

Herr talman! Riksbanksfullmäktiges förvaltningsberättelse innehåller onekligen många intressanta fakta. Läser man den litet noggrannare är emellertid inte bilden fullt så glättad som den annars kan framstå. Det framgår där tydligt att det myckna talet om att statsupplåningen numera i allt väsentligt sker utanför banksektorn är en sanning med betydande modifikation. Visserligen kan man peka på att bankernas innehav av statsobligationer under 1984 sjönk. Å andra sidan ökade riksbankens förvärv av statspapper desto mera. Det framgår också av årsberättelsen att en mycket stor del av upplåningen var av kortfristig karaktär. Detta är inget annat än en återspegling av den konflikt när det gäller placeringsplikten som utlöstes av den mycket stora skillnaden mellan marknadsräntan och räntan på prioriterade obligationer. Därmed sammanhänger det faktum att det inte på längre sikt emitteras några riksobligationer med längre löptid och konkurrenskraftig ränta. Vi har i en reservation till utskottets betänkande understrukit att de likviditetsindragningar som sker från näringslivet inte är utan problem för riksbanken. Riksbanken har försökt kompensera en minskad marknadsmässig upplåning. Motivet för dessa likviditetsindragningar är att de skall verka återhållande på lönebildningen, men det återstår att visa den effekten. I realiteten är det här fråga om ett slags temporära skatter på näringslivet, men det kallar man det naturligtvis inte för utan man benämner det likviditetsin dragningar. Dessa stabiliseringspolitiskt motiverade ingrepp är något av ett mellanläge mellan finanspolitik och penningpolitik och är naturligtvis rätt svåra att komma åt. När riksbanken därför, herr talman, omsätter företagens räntelösa fondavsättningar i statspapper uppstår ”oförtjänta” vinster. De behöver ju inte betala marknadsränta på de likvida medlen. Därför är det i realiteten fråga om en dold beskattning. Vad riksbanken nu vill göra och som framgår av berättelsen är att man vill påskynda denna överslussning av fondmedel till statskassan. Under senare tid har man således praktiserat att köpa statsskuldsväxlar hos riksgäldskontoret till 12 96 ränta för att sälja dem till en ränta på kanske 14 96 och gör omgående en vinst på två procentenheter. Men detta är en mycket temporär lösning. I längden löser det inte problemen. Det betyder inte att man inte monetariserar, som vi säger på fackspråket, budgetunderskottet, men i realiteten är det en mycket hög likviditet hos dessa lånemedel. Herr talman! Det motsägelsefulla i denna politik är att man först säger att man skall öka investeringstakten hos företagen, och då vill man driva fram en ökad lönsamhet. Sedan drar man in vinstmedlen till statsverket, och de kommer in på räntelösa konton. Just när riksbanken företar dessa operationer gör den en s.k. oförtjänt vinst. Och det är inte fråga om små belopp. Under senare tid har riksbanken hos riksgäldskontoret köpt statsskuldsväxlar till betydande belopp. På det här sättet drogs under 1983 in ca 9,2 miljarder kronor från näringslivet. I år kommer likviditetsindragningen att uppgå till 15 miljarder kronor. Men dessa pengar skall så småningom betalas tillbaka till företagen — de får stå räntelösa i fem år — och då får man en motsatt effekt och en ökande likvidisering av ekonomin och därmed en press uppåt på priserna. Det är därför vi anser att riksbanken bör noggrant eftersträva att föra en marknadsmässig penningpolitik. Nya regleringar för att bemästra den påfrestning som följer av de stora budgetunderskotten skjuter inte bara problemen på framtiden utan förvärrar dem i realiteten. Vi har hävdat det tidigare, och det påpekas också i utskottets betänkande, att det gamla systemet med prioriterade statsobligationer till konstlat låg ränta och den nya ordningen med likviditetsindragningar från företagen bör upphöra, och att marknadsmässig finansiering av statsskulden skall tillämpas. Det är angeläget att svenska folket får reda på vad denna växande statsskuld kostar och att man inte försöker komma undan med lägre ränta. Herr talman! Med hänvisning till det sagda yrkar jag bifall till vår reservation till finansutskottets betänkande 23.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 23 rör i allt väsentligt riksbankens förvaltning för 1984 och dispositionen av riksbankens vinst. Vi har från centerns sida inte funnit anledning att i det sammanhanget ta upp en diskussion om de kreditpolitiska och allmänt samhällsekonomiska perspek tiv och omständigheter som reglerar riksbankens verksamhet. Det resultat som riksbanken presenterar och som här från finansutskottet är föremål för vissa kommentarer är i allt väsentligt en produkt av det statsfinansiella läget. Jag vill betona att vi från centerns sida inte funnit anledning till anmärkning mot riksbankens förvaltning men väl mot den politik som påverkar riksbankens verksamhet. Jag ber därför när det gäller omständigheter som styr riksbankens verksamhet, nämligen placeringsplikt, likviditetsindragningar och allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken, att få hänvisa till de ställningstaganden som vi från centerns sida gjort i andra sammanhang, t.ex. i finansutskottets betänkande nr 8. Till vad Hegeland här nyss har sagt beträffande prioritering av obligationsmarknaden vill jag säga att den diskussionen i och för sig kan tas upp i dag, men det är litet långsökt att göra det under den här speciella punkten om riksbankens förvaltning. Rent allmänt får man säga att det är önskvärt att komma i ett läge där all prioritering kan undvikas och där marknaden är helt fri. Det är dock en i vissa avseenden komplicerad fråga och tarvar alltså något mer omfattande överväganden än som kan ske under rubriken Riksbankens förvaltning.
Herr talman! Likviditetsökningen i den svenska ekonomin har sitt ursprung i vad jag vill kalla den slappa budgetpolitik som fördes under de sex borgerliga regeringsåren, då budgetunderskottet ständigt växte. Även om vi under de socialdemokratiska regeringsåren lyckats dämpa ökningen något är den stora likviditet som finns i näringslivet och även inom den kommunala sektorn fortfarande ett stort problem. Hur vi finansierar budgetunderskotten är därför viktigt. Kan vi dra in denna överlikviditet utan att riskera en press uppåt på räntorna är det en viktig del av den ekonomiska politiken. Det är mot den bakgrunden som likviditetsindragningar, bundna till konton i riksbanken, måste ses. De har på intet sätt minskat investeringarna inom svensk industri. Vi kan tvärtom konstatera att vi har mycket kraftiga ökningar av investeringarna, inte minst för närvarande. Här har riksdagen ställt upp bakom fullmäktige i riksbanken, som lever upp till de allmänna riktlinjer som dragits upp för den ekonomiska politiken. Det finns därmed all anledning att yrka avslag på den reservation som moderaterna avgivit under punkt 1, där man yrkar att riksdagen skall ge riksbankens fullmäktige till känna att statsskulden skall finansieras på ett mer marknadsmässigt sätt. Med det här, herr talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 23.
Herr talman! Anledningen till att jag yrkade bifall till vår reservation, som avser punkt 1, är naturligtvis att den innehåller tungt vägande synpunkter. Nu säger Roland Sundgren att anledningen till den stora statsupplåningen är ”den slappa politik som fördes under den borgerliga regeringstiden”. Men när den borgerliga regeringen lämnade över makten till socialdemokraterna uppgick statsskulden till 330 miljarder kronor. I dag uppgår den till 580 miljarder kronor. Det betyder att skulden har ökat i dubbelt så snabb takt under socialdemokraternas regeringstid som under den borgerliga tiden. Om politiken på den tiden var slapp, vet jag inte vilket ord som är lämpligast för att beskriva den snabba ökning av statsskulden som ägt rum sedan dess! Roland Sundgren talade om kraftiga investeringsökningar. Det är snarare prognoser än fakta. I kompletteringspropositionen skrivs ju alla siffror upp, men vi har ännu inte sett hur det går. Om investeringsökningarna är så kraftiga är det fullständigt obegripligt hur näringslivet kan ligga med en utlåning på 75 miljarder i statsskuldsväxlar till riksbanken och riksgäldskontoret.
Herr talman! Att statsskulden ökar även om vi har en socialdemokratisk regering är ganska naturligt — det är ju arvet från de år som ”borgarna” regerade. Nu består budgetunderskottet helt av räntor. I övrigt har vi alltså ett överskott när det gäller statens budget. Det skulle vara intressant att få svar på en fråga, nämligen: Hur mycket skulle budgetunderskottet öka med moderaternas ”marknadsmässiga finansiering av statsskulden”? Det vore en mycket intressant uppgift att få. Det blir ytterligare några miljarder för statskassan att låna upp.
Herr talman! Tvärtom! Om ni fortsatt den politik som fördes 1982 skulle ju ökningstakten bara ha blivit hälften av den som socialdemokraterna nu kan redovisa. Det är det enklaste svaret.
Herr talman! Jo, därmed skulle man kunna helt eliminera budgetunderskottet. Men det är summan av budgetunderskotten som leder till en ökad statsskuld. Ett visst budgetunderskott är oundvikligt. Men statsskulden har ju ökat genom socialdemokraternas enorma utgiftsexpansion sedan 1982.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att ställa något säryrkande utan för att rikta en fråga till utskottets representant. I sitt betänkande 1983/84:34 skriver finansutskottet följande: ”Enligt myntverket skulle en myntserie i framtiden kunna bestå av valörerna 10 öre, 50 öre, 1 krona, 5 kronor och 10 kronor, åtföljda av sedelserien 50 kronor, 100 kronor, 500 kronor etc. Enligt utskottets mening skulle detta bli en konsekvent uppbyggd valörserie och bör därför övervägas.” Denna skrivning har skrämt mig något. Jag har ställt mig frågan: Är vi på väg att glida över till 10-kronorsmynt och en avveckling av alla sedlar under 50 kronors värde? Min personliga uppfattning är att vi skall behålla 10-kronorssedeln. Det har jag även framhållit i en motion. I årets betänkande från finansutskottet, nr 24, är det väldigt svårt att läsa ut utskottets inställning till ett behållande av 10-kronorssedeln.

Jag bor väldigt nära Norge. Jag har roat mig med att ringa runt till köpmän och banker i gränstrakterna. I Norge har man ett 10-kronorsmynt, som är väldigt impopulärt. Polletten kallas det. Samtliga banker och köpmän som jag har talat med säger att 10-kronorsmyntet är väldigt impopulärt. För att serva sina kunder åker man från en bank över till norska sidan och växlar in en massa sedlar så att man har 10-kronorssedlar, vilka ännu finns kvar i Norge. Utskottet är tydligen berett att utmönstra 10-kronorssedeln. Men jag tycker att det är fullständigt orimligt att vi skall ha mynt ända upp till 50 kronors värde. Jag har motionerat om införandet av en 25-kronorssedel. I Danmark har man som alla vet en 20-kronorssedel. Jag är beredd att även diskutera en sådan. Är det lättare att nå enighet om en 20-kronorssedel, må det vara hänt. Utskottet säger att det är en helt främmande valör. Är 20-kronorssedeln mer bekant så gärna för mig. Vad jag vill är att få en sedel i lägre valör än 50 kr. Då säger någon: Men vi skall ju minska antalet sedelvalörer. Ja, jag har i min motion förklarat att man då bör ta bort 50-kronorssedeln, som aldrig har rönt någon ordentlig omsättning i Sverige. Riksbankens statistik visar att 50-kronorssedeln aldrig har varit populär. Jag ber kammarens ledamöter se 91 efter i sina plånböcker hur många 10:or, 50-lappar och eventuellt högre sedelvalörer ni har. Då kommer ni att märka hur få 50-lappar ni har. Det finns så väldigt få i cirkulation, därför att 50-kronorssedeln är impopulär. Min fråga till utskottets representant är alltså: Är ni beredda att utmönstra 10-kronorssedeln, eller kan ni lugna mig med att det inte är aktuellt?

Herr talman! Bara några ord i anslutning till finansutskottets betänkande 1984 85:1184, i vilken jag tillåtit mig några reflexioner om konsekvenserna av det svenska penningvärdets fall. Visst är det bra att vi gör oss av med 5-öringar och 25-öringar vid det här laget. Men för den som fick sin uppfattning om penningar och penningars värde för en dryg mansålder sedan eller mera, när man ännu kunde få något för fem eller tio öre, åtminstone i gottkiosken, har penningvärdets fall — och förfall — i allt raskare takt upplevts med ökande beklämning. Enklast kan det kanske avläsas på frimärksvalörerna och tidningspriserna. Vad som då var ören är nu kronor. På 40 år har penningvärdet reducerats till en tiondel av vad det en gång var. Men våra enkronor — som alltså nu motsvarar dåtidens 10-öringar — är lika stora nu som då, men inte längre av silver utan av någon obestämd metallegering. Jag tycker de är alldeles för stora för att vara värda så litet — men det är kanske ett karakteristikum för inflationsmynt, om man tänker tillbaka till 1700-talet. Vad jag därför vördsamt har ifrågasatt är om man inte borde gå litet radikalare fram, ta konsekvensen av vad som hänt och dividera värdet av våra betalningsmedel, mynt såväl som sedlar, med tio, exempelvis genom att ersätta de nuvarande enkronorna med nya mynt av tioöringsstorlek, måhända av rent silver, osv. så att vi i stället får en tiokrona av samma storlek som vår nuvarande enkrona. Av pressen har framgått att näringslivet tycker det nu påtänkta tiokronorsmyntet är för stort. Den av mig föreslagna nya kronan skulle kunna benämnas ny krona, NSkr. Jag är naturligtvis medveten om att detta är en lång och komplicerad process, som förmodligen också implicerar våra nordiska grannar, men sådana här myntrealisationer gjordes — om jag minns rätt — i Frankrike av de Gaulle och lär nu vara på gång i Italien, där man vill ersätta 1 000 gamla lire med en ny lira. Detta är nämligen den ofrånkomliga konsekvensen — vid en eller annan tidpunkt — av en fortgående och ohejdad inflationsprocess, och har förmodligen också en psykologisk-pedagogisk effekt inom och utom landet. Finansutskottets moderater har i ett särskilt yttrande uttalat att den ”sedeloch myntreform” som jag förespråkat ”blir under alla omständigheter nödvändig att genomföra inom en överskådlig framtid” och att man kanske ändå inte bör vänta till dess kronans värde fallit till en ettörings. Det sägs i yttrandet också att en sådan reform fordrar mycket förberedelsearbete. Jag är givetvis medveten därom. Men jag undrar om det inte vore skäl att inarbeta sådana här små och successiva avvecklingar av småmynt, som nu är aktuella, i en större medveten plan för en ny och — låt oss hoppas det — stabilare svensk krona. Herr talman! Något yrkande har jag inte. Sanningen kommer naturligtvis ändå förr eller senare i dagen. En lång erfarenhet säger mig att den svenska riksdagens reaktionstid ligger kring 10+5 år — helt i linje med 1809 års konstitutionsutskotts rekommendationer att vara visligt trög till verkning men fast och stark till motstånd. Men som Bo Södersten sade i går om deltidsförskolan: Verkligheten kommer att hinna ifatt oss — om inte vi anstränger oss att komma ifatt verkligheten.
Herr talman! Jag vill bara kort svara på tredje vice talmannens fråga: Det är inte aktuellt att slopa 10-kronorssedeln. Skulle det en gång i framtiden, vilket vi inte vet något om, bli aktuellt att införa ett 10-kronorsmynt, förutsätter det en ändring i lagen om rikets mynt, och vi får i så fall ta diskussionen då. Men för dagen är det inte aktuellt med något slopande av 10-kronorssedeln.
Herr talman! Jag vill gärna svara på Karl Erik Erikssons fråga, om vi som tillhör finansutskottet har några femtiolappar i våra plånböcker. Jag har inte mindre än två stycken. Jag tycker att det är en mycket vacker sedel, och som Karl Erik Eriksson vet är det tjusarkungens porträtt som pryder sedeln. Så det är inget fel på 50-kronorssedeln. Men så glömmer Karl Erik Eriksson i sin argumentering — det påpekades å andra sidan av Gunnar Biörck i Värmdö -— att en tia i dag inte är värd mera än vad en krona var i juni 1946. Det är ju detta som är anledningen till att sedlar av lägre valör, först 5-kronorssedeln, försvinner. Deras värde reduceras. 10-kronorssedeln har i realiteten gått över till att bli skiljemynt. Jag har inga 10-kronorssedlar i min plånbok, eftersom det är skiljemynt. Det är bättre att ha ett skiljemynt i form av mynt än att ha en sedel som skiljemynt. Detta är den tekniska förklaringen. Sedan tillkommer att det kostar mycket mer pengar att ha en tiokrona i sedelform än i ett myntslag. Sedlar förslits snabbare, så det är också en kostnadsfråga.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt mycket mera, men jag vill säga att jag aldrig gjort anspråk på att vara någon räknemästare i professorsnivå. Men en sak vet jag av erfarenhet, inte minst för att jag bor i närheten av Norge. Det är att 10-kronorsmynten är mycket impopulära. Vi har i uppdrag att försöka fatta sådana beslut som folket vill att vi skall fatta.

Herr talman! Sedan åtskilliga år tillbaka faller sparandet trendmässigt i Sverige. Från att tidigare ha legat över genomsnittet för OECD-länderna har nu det totala sparandet fallit med ca 10 procentenhetér till en nivå strax över vad som erfordras för att täcka kapitalförslitningen. Nettosparandet är således numera endast några procentenheter av bruttonationalprodukten. Det är betecknande att man har en motsvarande nedgång i det totala sparandet endast i andra krisdrabbade länder som Belgien och Danmark. Bakom nedgången i Sverige ligger en kraftig förskjutning av sparandet mellan olika sektorer i vår ekonomi. Företagssparandet har ökat, men det har inte på långa vägar kunnat uppväga det växande underskottet inom den totala offentliga sektorn. Resultatet har blivit upprepade underskott i bytesbalansen. Tillfälliga förbättringar i detta avseeende under senare år skall ses i ljuset av att det strukturella underskottet är mycket stort. Sparandebristen är alltså fortfarande omfattande i Sverige. Den viktiga sektor som hushållssparandet utgör har också haft en negativ utveckling. Sedan några år tillbaka ligger hushållens sparkvot på den internationellt sett unikt låga nivån av ungefär 0 20. Det kan jämföras med de tidigare nämnda krisländerna Danmark och Belgien, som har ett hushållssparande på 12-14 96 — för att inte tala om Italien med över 2076. Det omfattande hushållssparandet i dessa länder medför att deras stora budgetunderskott inte alls skapar lika stora problem som föreligger i vårt land. Främsta förutsättningen för att få bukt med vårt stora strukturella sparandeunderskott är naturligtvis att vi skär ner de offentliga utgifterna. Även om det inte räcker att stimulera hushållssparandet för att uppväga sparandebristen i den offentliga sektorn, är det av flera skäl mycket angeläget att få till stånd en positiv utveckling på detta område. Om vi skall nå balans i ekonomin måste industriinvesteringarna öka kraftigt, och de kommer då att behöva finansieras genom ett ökat sparande, bl.a. hos hushållen. Det viktigaste sparmålet för hushållen har under lång tid varit den egna bostaden. Under 1970-talet uppgick privatpersoners reala investeringar i småhus till ca 590 av den disponibla inkomsten per år. Men numera förekommer egentligen inte några nettoinvesteringar i småhus. De omfattande småhusköp som hushållen företog under 1970-talet kan bl.a. förklaras med att inflationen och möjligheten till avdrag för räntekostnaderna gjorde denna boendeform ekonomiskt konkurrenskraftig för stora grupper som annars inte skulle haft råd att bo på detta sätt. Den därefter inträffade minskningen hänger naturligtvis samman med att villkoren för bostadsägande försämrats i flera avseenden. Den genomförda avdragsbegränsningen medför kraftigt höjda kapitalkostnader. För villaägarna har dessutom beskattningen skärpts genom höjd förmögenhetsskatt, höjda energiskatter och införandet av den s.k. fyraårsregeln vid beskattning av reavinster. Dessutom har beskattningen av bostadsrätter skärpts, och beslut har fattats om införande av en ny fastighetsskatt ovanpå allt annat. Till detta kan sedan läggas den kraftigt höjda räntenivån, höjda kommunala taxor och ökade uppvärmningskostnader. Mot den här bakgrunden är det ingen överdrift att säga att vi riskerar att få en omfattande kapitalförstöring i de småhusområden som byggts upp under senare år. När ägarna inte längre med fördel kan låna till ombyggnad och underhåll, får man räkna med att följden blir en successiv förslumning. Det är beklagligt, eftersom ett ökat bostadsägande medför ekonomisk trygghet för den enskilde. Aktiesparandet har visserligen under senare år spritts till nya grupper. Men den del av det samlade börsvärdet som ägs av enskilda hushåll har minskat under en längre tid. I början av 1950-talet ägde privatpersoner ca 70 96 av börsaktierna. Den andelen sjönk i början av 1970-talet ned mot 50 96. Enligt de senaste uppgifterna äger hushållen i dag inte mer än 25 96, varav 5 procentenheter via aktiefonder. Den andra sidan av denna utveckling är att institutionerna har ökat sitt aktieägande sedan 1970-talets början. Denna tendens är oroväckande, eftersom det i en marknadsekonomi är angeläget att aktiesparandet är väl spritt bland de enskilda medborgarna. Den främsta förklaringen till institutionaliseringen av aktieägandet är att privatpersoner behandlas mera ogynnsamt skattemässigt jämfört med institutionerna. Framför allt kombinationen av hög förmögenhetsskatt och full marginalskatt på mottagen utdelning håller på att göra hushållens situation ohållbar. Den nya regeringen Palme har sedan hösten 1982 genomfört en rad försämringar för det personliga aktieägandet. Den diskriminerande dubbelbeskattningen av aktier har återinförts. 1983 infördes dessutom en 20 procentig utdelningsskatt, vilket innebar att utdelningsinkomster blev utsatta för trippelbeskattning. Utdelningsskatten har fr.o.m. 1984 ersatts av en vinstskatt på aktiebolag för att finansiera de kollektiva löntagarfonderna. Förmögenhetsskatten har skärpts liksom aktievinstbeskattningen, och dessutom infördes en omsättningsskatt på aktier från år 1984. Mot denna bakgrund är det inte underligt att hushållssparandet har sjunkit ned mot noll. De borgerliga partierna har här gemensamma förslag till hur en bättring skall komma till stånd. Redan tidigare har vi klargjort att avvecklingen av löntagarfonderna skall ske på ett sätt som innebär att deras tillgångar utnyttjas för en sparpremie vid sparande på allemansfondkonto. I det nu föreliggande betänkandet från finansutskottet har vi också enats om framför allt två viktiga gemensamma reservationer, som går tillbaka på motioner väckta i januari i år. För att stimulera sparande till en egen bostad vill vi ersätta det beslut som fattades i höstas om en påbyggnad till allemanssparandet med stimulanser knutna till bankernas redan existerande ”spara/låna-till-bostad”-system. I den moderata motionen 2350 skisseras en ordning, där staten lämnar en sparpremie på 10 20 av det belopp som sparats under minst tre år och använts till köp av bostad, dock maximalt 10 000 kr. Sparpremien beräknas på den behållning som stått inne i minst två år. Därtill bör staten ställa borgen för lånet, vilket innebär att lånekostnaden kan sänkas med 0,5-1 procentenhet. Ett sådant system skulle kunna införas från nästa årsskifte. Beträffande aktiesparandet är det angeläget att straffbeskattningen av privatpersoner upphör. Det förutsätter att dubbelbeskattningen av aktieutdelningar avskaffas. Den tidigare gällande 30-procentiga skattereduktionen på aktieutdelningar kan återinföras fr.o.m. nästa år, samtidigt som kapitalvinstkommittén ges i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett förslag till slutgiltig avveckling av dubbelbeskattningen. Någon skillnad bör därvid icke göras mellan börsnoterade och icke börsnoterade aktier. Det föreligger vidare borgerlig enighet om att förmögenhetsskatten på arbetande kapital i familjeföretag skall slopas. För att undvika problem i samband med arvsskiften bör även arvsskatten på arbetande kapital sänkas. Beskattning av latent skatteskuld elimineras, om börsaktier vid kapitalbeskattning åsätts ett taxeringsvärde som motsvarar 65 70 av marknadsvärdet. Aktievinstbeskattningen måste lindras och förenklas. En åtgärd i den riktningen är att undanta omplaceringar inom en aktieportfölj från realisationsvinstbeskattning. Vi moderater ser det vidare som angeläget att avskaffa omsättningsskatten vid köp och försäljning av aktier. Regeringen har i en särskild proposition föreslagit att kapitalsparfonder skall befrias från skattskyldighet vid realisationsvinster även vid innehav som är yngre än två år. Finansutskottet har därutöver tillstyrkt en moderat motion om att denna skattebefrielse skall utsträckas till att gälla även realisationsvinster i aktiesparfonder, som ju fortfarande har att förvalta insatta medel och därvid göra omplaceringar. Det är mycket glädjande att utskottet på detta sätt uttalat sig för en likvärdig behandling av olika former av skattestimulerat fondsparande i aktier. Regeringen har i samma proposition föreslagit att anslaget för information om allemanssparandet skall mer än fördubblas, varvid medlen skall kunna användas även för andra sparfrämjande åtgärder. Vi moderater går i en reservation emot detta förslag, eftersom vi inte finner det vara en uppgift för staten att bedriva allmän sparpropaganda. Här får förutsättas att banker och andra institutioner för sparmedel informerar om sina tjänster. Den föreslagna anslagshöjningen saknar dessutom täckning, eftersom det inte samtidigt föreslås någon minskning av annat anslag. Uppräkningen med 8 milj.kr. strider därmed mot de budgetpolitiska riktlinjer som riksdagen på förslag av finansutskottet tidigare har lagt fast. Herr talman! Den socialdemokratiska regeringens sparfientliga politik, som tagit sig uttryck i en nedgång av sparandet i såväl aktier som egen bostad, måste vändas i sin motsats. Staten bör bedriva en aktiv politik för att stimulera enskilda människors ägande. Att förfoga över ett eget sparkapital ger ökade möjligheter att utstå påfrestningar. Det fungerar som ett slags privat skyddsnät, vilket ger ökad trygghet vid oförutsedda utgifter och i krissituationer. Därtill kommer att en ökning av hushållssparandet är nödvändigt om vi skall kunna få till stånd den kapitalbildning som krävs för att återföra den svenska ekonomin till balans och tillväxt. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1, 4, 5 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Hushållssparandet i vårt land är nere på en rekordlåg nivå. Sparkvoten pendlar kring 0 26, medan genomsnittet för OECD-området är 9 20. Det är en iögonfallande kontrast. Det är därför utomordentligt angeläget att åtgärder snabbt vidtas för att öka hushållens sparande. Ett höjt hushållssparande har stor betydelse inte bara för samhällsekonomin i stort utan också för den enskilde. Ett personligt sparkapital ökar den egna handlingsfriheten, ökar oberoendet och ger ökad trygghet mot ekonomiska påfrestningar. Det är också mot den bakgrunden som centerpartiet i flera år har fört fram tanken på en övergång till ett utgiftsskattesystem. Utgiftsskatt skulle nämligen enligt vår uppfattning verksamt bidra till ett ökat sparande i samhället och skulle också ha en allmänt stabiliserande inverkan på samhällsekonomin. Efter centerinitiativ tillsattes våren 1981 en kommitté med uppgift att pröva förutsättningarna för införande av en progressiv utgiftsskatt. Vi anser emellertid att det utan att föregripa den utredningens slutliga ställningstagande borde vara möjligt att göra förändringar i de gällande skattereglerna för att uppnå några av de fördelar som ett helt genomförande av ett utgiftsskattesystem erbjuder. Vi har därför från centerns sida framlagt ett förslag om att möjlighet bör erbjudas alla medborgare att göra insättningar på vad vi kallar privata investeringskonton. Sparsystemet skulle utformas så att insättning på kontot berättigar till en skattereduktion med 50 96 av insatt belopp. Endast ett ökat sparande skulle berättiga till skattereduktion, till skillnad från det nyligen beslutade allemanssparandet. Viss begränsning av högsta möjliga insättningsbelopp bör införas. Skattereduktionen skulle sedan kvarstå så länge inga uttag görs från kontot. När medel lyfts skulle det åligga ifrågavarande kreditinstitut att inbetala reduktionen till statsverket. Systemet bör även kunna omfatta sparande i aktiesparfonder och liknande sparformer. Det bör också vara möjligt att införa regler som medger att de sparade medlen utan skattekonsekvenser kan föras över till annat sparande, såsom direkt ägda aktier, obligationer, skattkammarväxlar, bostad och eget företag. Vid en lågkonjunktur bör det från samhällets synpunkt vara angeläget att medel lyfts, och det bör då vara möjligt att vid uttag från kontot helt eller delvis efterskänka den latenta skatteskulden. Det kan i en sådan situation även vara rimligt att skattereduktionen på nysparande minskas. Ett genomförande av vårt förslag om privata investeringskonton skulle få betydande samhällsekonomiska effekter. Framför allt skulle förslaget leda till en kraftig ökning av sparandet och eliminera en rad av de svårigheter som i dag begränsar en expansion av det privata sparandet. Sparavdraget i deklarationen under inkomst av kapital har under många år legat stilla på 800 kr. för enskild och 1 600 kr. för makar tillsammans. I en proposition har regeringen nyligen föreslagit att sparavdraget höjs till 1 600 kr. för enskild. Regeringens förslag innebär emellertid att möjligheten för ena maken att utnyttja makens sparavdrag slopas. Centern har därför förordat att det nuvarande systemet bibehålls men att sparavdraget höjs till 1 600 kr. för enskild och 3 200 kr. för makar. Det är en angelägen reform, som enligt vår bedömning får en relativt omedelbar effekt på sparandet. Näringslivets riskkapitalbehov och det låga hushållssparandet är starka skäl för att fortsätta att stimulera ett brett folkligt sparande — ett folksparande —- i aktier. Vissa framgångar har redan nåtts genom införandet av aktiesparoch allemansfonder. Dessa kollektiva sparformer kan dock inte ersätta den mångfald och det breda, folkligt förankrade företagsägande som ett omfattande enskilt aktiesparande innebär. Fastän aktiespararnas antal har ökat — det är nu, om man inkluderar fondspararna, ca 1,9 miljoner individer som sparar i aktier — har deras andel av börsvärdet under senare år minskat kraftigt till förmån för det institutionella sparandet och ägandet. Denna tendens är oroande och måste brytas, eftersom de enskilda människornas engagemang i produktionslivet är en väsentlig komponent i en industriell utveckling som gynnar tillväxt och framåtskridande. Den enskilde individen och hushållen är diskriminerade i förhållande till institutionerna när det gäller aktiebeskattning och formerna för aktiehantering. Fälldinregeringarna tog flera steg för att lindra beskattningen av de aktiesparande hushållen. Under den nuvarande regeringens tid har emellertid aktieskatterna skärpts betydligen, och det enskilda och direkta sparandet är som sagt klart diskriminerat i den politik som nu bedrivs. Det är framför allt dubbelbeskattningen, eller snarare trippelbeskattningen, av aktier — jag tänker då på bolagsskatt, vinstdelningsskatt och inkomstskatt — som slår hårt mot hushållens aktieplaceringar jämfört med institutionernas. Beskattningen innebär också att företagens soliditet urholkas, eftersom avkastningen på främmande kapital, dvs. låneräntor, är avdragsgill i rörelsen, medan avkastningen på ett kapital, t.ex. aktieutdelningar, beskattas. Dubbelbeskattningen av aktieutdelningar bör alltså avskaffas. Kapitalvinstkommittén bör ges i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett förslag i detta syfte. Någon skillnad bör inte göras mellan börsnoterade och icke-börsnoterade företags aktier. I avvaktan på att denna fråga får en slutgiltig lösning, bör dubbelbeskattningen temporärt lindras genom att den 30-procentiga skattereduktionen på aktieutdelning återinförs fr.o.m. 1986. För riskkapitalförsörjningen i mindre företag är det angeläget att förmögenhetsskatten på arbetande kapital i familjeföretag slopas. För att undvika problem i samband med arvsskiften bör även arvsskatten på i företag arbetande kapital sänkas. Med samma motivering, dvs. omsorgen om försörjningen med riskkapital, bör taxeringsvärdet på börsaktier också kunna sänkas. Vid förmögenhetsoch arvsbeskattningen bör börsaktier åsättas ett värde på 65 90 av marknadsvärdet. På så sätt elimineras beskattning av den latenta skatteskulden. Målet med alla dessa åtgärder måste vara att bredda ägandet i näringslivet genom att göra det möjligt för alla svenska män och kvinnor att antingen direkt vara ägare av eller delägare i företag eller också indirekt ha ett inflytande som andelseller aktieägare. Avvecklingen av löntagarfonderna kan enligt min uppfattning bli ett stort steg i denna riktning. Med den modell till avveckling som har förelagts riksdagen kommer det stora, kollektiva sparandet i löntagarfonderna att kunna bli basen för ett brett folksparande i aktier. Vad gäller bosparandet bör det naturliga vara att stimulanser av ett bosparande ges inom ramen för de redan existerande ”spara-låna-till-bostadsystemen”. Någon krånglig och helt onödig koppling via allemanssparandet behöver därmed enligt vår uppfattning inte ske. De eftersträvade stimulanserna kan åstadkommas exempelvis genom privata investeringskonton, enligt den modell som jag nyss har redogjort för. I ett sådant system skulle dessutom de sparade medlen stanna kvar i bankerna och liksom hittills bilda grunden för bankernas utlåning till bospararna. Härigenom skulle vidare en viktig koppling mellan sparande och bostadsanskaffning uppnås. Det skulle ha en allmänt positiv effekt. Herr talman! Sammanfattningsvis skulle den sparpolitik som jag här har redovisat och som centern föreslår innebära just den kraftiga stimulans av det enskilda sparandet och engagemanget som behövs när det gäller banksparandet, sparandet i aktier och sparandet till egen bostad. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5 och 6 i finansutskottets betänkande 25.

Herr talman! De båda inledande talarna i denna debatt lämnade en så pass utförlig redogörelse över utvecklingen av sparandet, att jag med hänvisning till detta kan hoppa över den delen. Låt mig ändå konstatera att försämringarna i sparandet givetvis starkt oroar oss inom folkpartiet. Lars Tobissons inlägg om avdragsbegränsningens vådor, kopplade denna gång till farhågor för en kommande förslumning av bostadsbeståndet, var enligt min uppfattning ett inlägg som inrymmer betydande överdrifter. Det väcker dock några intressanta tankar i detta sammanhang. Låt mig först säga att jag inte delar Tobissons farhågor för en ökad förslumning. Jag vet inte vilka villaområden Tobisson brukar förlägga sina kvällspromenader till, men i de områden där jag brukar röra mig möter jag någonting helt annat än förslumning. I själva verket görs det insatser som, i varje fall ur den enskildes synpunkt, innebär ett betydande sparande på just denna sektor, som definitionsmässigt ändå brukar kallas för konsumtion och inte sparande när vi resonerar nationalekonomiskt. Jag tänker då på de betydande insatserna för förbättringar i bostadsbeståndet. Ofta görs dessa satsningar i form av gör-det-själv-arbeten. Dessa insatser är enligt min mening en viktig förklaring till att det finansiella sparandet sjunker. Hushållens utrymme har helt enkelt inte räckt till för både detta sparande, som jag föredrar att kalla det, och ett finansiellt sparande när man haft krympande ekonomi. Det har också gjorts betydande satsningar på fritidsbebyggelse. Det är egentligen konsumtionen på just detta område som är mycket av förklaringen till att det finansiella hushållssparandet har minskat så kraftigt. Herr talman! Låt mig så övergå till de saker som behandlas i reservationerna. Enligt folkpartiets uppfattning är det viktigt att stimulera ungdomars regelbundna sparande för bostadsändamål såväl som för andra syften. Därigenom grundläggs goda sparvanor, samtidigt som beredskapen för att möta större utgifter i framtiden ökar. Men även med ett regelbundet sparande kan det vara svårt att finansiera stora utgifter, t.ex. bostadsanskaffning. Därför behövs kompletterande lånemöjligheter. Sådana lånemöjligheter finns sedan flera år tillbaka. Bankerna har redan olika spara/låna-system. I de flesta fall är dessutom villkoren bättre än i det system som regeringen infört och som är kopplat till allemanssparandet. Det är därför enligt folkpartiets mening bättre att stimulera ungdomars bosparande genom att bygga vidare på de existerande systemen och genom att t.ex., som vi föreslagit, införa skattefrihet för ungdomars vanliga bosparande. Inte minst viktigt är att man därvid behåller en naturlig kundrelation mellan banken och spararen. De sparade medlen stannar kvar i banken, och ungdomarna som på här angivet sätt börjat spara växer så småningom in i en kundrelation till banken. Det kan vara värdefullt i framtiden. Ett centralt mål för den ekonomiska politiken är att få till stånd en industriell tillväxt. En förutsättning härför är att företagen tillförs riskvilligt kapital. Det måste i stor utsträckning ske genom nyemissioner av aktier. Ett annat mål som vi i folkpartiet sätter högt är att sprida ägandet i näringslivet. Aktieägandet är — särskilt om man ser till bara börsföretagen — förhållandevis koncentrerat. Under 1970-talet har det institutionella ägandet ökat kraftigt, och för närvarande är, såsom tidigare nämnts i debatten, den andel som de enskilda hushållen äger nere i ca 25 Yo från att ha varit drygt dubbelt så stor i början av 1970-talet. Jag anser att en ökad spridning av det enskilda aktieägandet också skall ses som ett viktigt led i en förmögenhetspolitik som syftar till att öka de enskilda hushållens ekonomiska oberoende och deras rörelsefrihet. En viktig — kanske den viktigaste — orsaken till att hushållens aktiesparande inte har ökat i takt med institutionernas är beskattnigen. Hushållen beskattas nämligen mycket hårdare än försäkringsbolag, AP-fonder, löntagarfonder m.fl. Jag menar att en sådan utveckling måste brytas. Utgångspunkten är, som jag tidigare sade, att vi i folkpartiet anser att näringslivets efterfrågan på riskvilligt kapital bör tillgodoses genom enskilt sparande. Bl.a. därför har vi konsekvent motarbetat de kollektiva löntagarfonderna och också lagt fram ett konkret förslag om hur dessa skall avskaffas. Det förslaget innebär att fondernas tillgångar används som en betydande stimulans för enskilda hushålls sparande i aktier. Herr talman! Jag sade tidigare att det av allmänna fördelningspolitiska skäl är angeläget att sprida ägandet. Om fler människor blir delägare i svenskt näringsliv kan det öka allmänhetens intresse och förståelse för näringslivets villkor. Men ett spritt ägande är också en viktig del i en politik som syftar till att göra de enskilda hushållen ekonomiskt mer oberoende. Vi har, som jag nämnde tidigare, redan uppnått ett betydande hushållssparande i egna hem. Genom avbetalningar på lån ökar också hushållens förmögenhet. Men denna sparform har den nackdelen att den binder det enskilda hushållet. Om det förfogar över ett finansiellt sparande, t.ex. i aktier men också på bank eller i obligationer, ökar den enskildes rörelsefrihet. Ett sådant sparande har därför ett stort värde som ett komplement till egnahemssparandet. Det ligger också ett värde i att den enskilde får en större ekonomisk trygghet och ett ökat oberoende av företag och myndigheter. Möjligheterna att möta risker och ta chanser blir större. Den ”topphuggande” förmögenhetspolitik som socialdemokraterna bedriver anser jag därför måste ersättas med en ”uppbyggande” förmögenhetspolitik. En sådan förmögenhetspolitik skulle kunna formas delvis efter västtysk förebild.

Jag tycker att ett liknande ambitiöst mål bör kunna ställas upp för Sverige. Vi har därför från de tre borgerliga partierna föreslagit ett antal åtgärder som måste vidtas för att stimulera det enskilda aktiesparandet. Jag skall inte upprepa alla men vill ändå kort nämna några av dem. Ändringar i realisationsvinstbeskattningen krävs, så att omplaceringar inom en aktieportfölj inte blir reavinstbeskattade. Ett liknande uppskovsförfarande finns redan för egnahem. Man kan ju få vänta med att betala realisationsvinstskatt vid försäljning av ett hus, om man inom viss tid köper ett nytt hus. Detsamma, tycker vi i folkpartiet, bör kunna gälla aktier. Då kommer aktiespararen att drabbas av reavinstskatt först när han eller hon gör en nettoförsäljning av aktier, dvs. minskar sitt sparande. Den nuvarande ordningen konserverar i själva verket aktieinnehavet. Detta missgynnar speciellt småsparare. Mera professionella sparare finner utvägar att undgå skatt, men småspararna har ofta inte de kunskaper som behövs för det. En andra åtgärd är att sänka förmögenhetsvärdet, eller låt mig kalla det taxeringsvärdet, på börsaktier. Man bör inte behöva betala skatt på den latenta skatteskulden i aktieinnehavet. Även detta liknar de regler som finns för egnahem, där ju taxeringsvärdet är lägre än marknadsvärdet. Den tredje åtgärden som jag vill nämna, herr talman, är att förbättra möjligheterna för anställda att köpa aktier i det egna företaget. Vi har från folkpartiets sida när denna fråga behandlades — jag har också själv tagit upp den i en frågedebatt med finansministern — betonat vikten av att de anställda kan bli delägare i de företag där de arbetar och att de erbjuds samma villkor för sina aktieköp som de villkor som gäller för utbud till andra intressenter. Med dagens regler får en anställd i vissa fall betala skatt som om det var en löneförmån, när det uppstår någon skillnad mellan marknadsvärdet och förvärvspriset — en skattskyldighet som inte uppstår för andra som förvärvar dessa aktier. Det är dubbelt besvärligt, eftersom skattskyldigheten uppstår utan att man avyttrar några aktier. Det kan faktiskt också inträffa att aktiekurserna sedan sjunker, så att man i själva verket gör en real förlust. Vi tycker inte att det skall vara sämre regler om en anställd sparar i aktier i det egna företaget än om någon annan, vem som helst, gör det. Herr talman! Ytterligare ett antal regler finns beskrivna i reservation 6. Jag ser att jag talat någon minut längre än beräknat och slutar därför med att yrka bifall till reservation 6 och även till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! Jag skall i detta anförande helt kort kommentera vpk:s reservation nr 3 angående kapitalsparfondernas beskattning. Regeringen skriver i proposition 129 att kapitalsparfonderna skall befrias från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av fastighet eller rörelse. Som motiv till detta ställningstagande, dvs. att befria fonderna från beskattning, hänvisar regeringen till proposition 51. Där står det bl.a. att statens inkomster från realisationsvinstbeskattning av aktiesparfonderna har varit mycket små. Detsamma kan antagas komma att gälla för kapitalsparfonderna. Att statsinkomsterna blir så små förklaras bl.a. av att fonderna anpassar sitt beteende till gällande skatteregler. Från vpk:s sida anser vi att detta resonemang är en smula märkligt. Anledningen till vpk:s reservation i denna fråga ligger på det principiella och ideologiska planet.

Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 3 av vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! Regeringen har i den nu aktuella propositionen föreslagit att den nuvarande delegationen för allemanssparandet avvecklas och i stället ersätts med en ny delegation, kallad spardelegationen. Den nya delegationen får vidare arbetsuppgifter än den nuvarande. Den skall ta initiativ till och svara för informationsoch utbildningsinsatser i syfte att långsiktigt främja hushållssparandet. Regeringen föreslår i samband härmed att den nya delegationen får 15 milj.kr. att disponera för sparfrämjande åtgärder. Det gamla anslaget för information om allemanssparandet på 7 milj.kr. behöver därför inte användas. Dessa ökade insatser för att främja hushållssparandet motsätter sig moderata samlingspartiet. I stället vill moderaterna — som tidigare varit bestämda motståndare till allemanssparandet — att man skall anslå 7 milj.kr. till information om allemanssparandet. Det är ett märkligt agerande att, som man gör i flera motioner, samtidigt tala om behovet av åtgärder för att stimulera hushållens sparande. Hushållens sparande har, som sagts tidigare i dag, minskat ganska drastiskt under 1980-talets första hälft. En kraftig nedgång ägde rum mellan 1980 och 1982. Därefter har sparandet legat på en mycket låg nivå, omkring 0,5 90 av de disponibla inkomsterna. Man kan självfallet spekulera över orsakerna till den här nedgången. En förklaring är den höga inflationen i början av 1980-talet som gjorde att hushållen fick vidkännas minskningar i sina reala disponibla inkomster och att den reala avkastningen på sparandet blev negativ. År 1984 var det första året på mycket länge som realinkomsterna ökade. Även för år 1985 ser det ganska bra ut. I den reviderade finansplanen, som överlämnades till riksdagen häromdagen, räknar man med en ökning av de reala disponibla inkomsterna med närmare 2 90 för 1985. Inflationstakten har varit i avtagande de senaste åren. Realräntan ligger på en hög nivå. Med en sådan utveckling finns det förutsättningar för att även hushållssparandet skall kunna öka. Genom att vi tar på oss den förhållandevis låga kostnaden för att informera hushållen om olika sparformer kan sparandet stimuleras och styras till för samhället angelägna sparformer. Vi i utskottsmajoriteten tillstyrker därför att spardelegationen får de begärda 15 miljoner kronorna. Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan under den första punkten. Beträffande kapitalsparfondernas beskattning finns i proposition 1929 ett förslag som innebär att kapitalsparfonderna befrias från skattskyldighet för all annan inkomst än för inkomst av fastighet eller rörelse. Det innebär att skattskyldigheten beträffande realisationsvinsten för aktier som innehafts i mindre än två år avskaffas. De nuvarande reglerna kan ha hämmat fonderna när det gäller deras möjligheter till mer kortfristiga placeringar. Det är därför bra att de ändras. Men framför allt anser jag att olika sparformer inom allemanssparandet skattemässigt skall behandlas lika. Sparandet på allemanskontona drabbas ju inte av någon realisationsvinstskatt. Då bör inte heller sparandet i allemansfonden göra det! Men sparandet i de fonderna har redan premierats genom skattereduktion i betydligt högre grad än annat sparande, t.ex. skattesparande eller allemanssparande. Dessutom sker inte några nya insättningar i aktiesparfonderna. Det finns därför inte skäl att befria dem från skatt för kortfristiga placeringar. Motionärernas förslag bör därför avslås av riksdagen. Jag yrkar således bifall till reservation 2 i finansutskottets betänkande 25. Det innebär att jag samtidigt yrkar avslag på reservation 3. Utskottet har också behandlat tre olika borgerliga förslag till bostadssparande. Utskottsmajoriteten har avstyrkt förslagen. De tre borgerliga partierna har gått samman i en gemensam reservation om bostadssparandet. I den är man överens om att samhället skall stimulera det bosparande som förekommer i bankernas egna ”spara/låna till bostad”- system. Men med denna mycket allmänt hållna deklaration slutar enigheten, och man kan därför inte ange hur denna stimulans skall utformas. Det beror på att de tre partierna vart och ett för sig har egna lösningar på hur man vill stimulera bostadssparandet, och dessa lösningar skiljer sig helt åt. Jag vill påminna om att riksdagen så sent som i slutet av förra året fattade beslut om ett nytt bosparsystem för ungdomar. Enligt det har ungdomar som sparar i allemanssparandet och som uppfyller vissa minimikrav rätt till lån antingen för bosättningsändamål eller för att kunna skaffa sig bostad. Sådana lån skall lämnas av banker som är ansluta till allemanssparandet eller som är förvaringsbanker för kapitalsparfonder. Jag vill också erinra om förslaget om förenklad självdeklaration som regeringen nyligen överlämnat till riksdagen. I det sammanhanget föreslår man att sparavdraget under inkomst av kapital skall individualiseras och fördubblas. Det innebär att de skattskyldiga i fortsättningen kan göra ett avdrag på 1 600 kr. Något skäl att nu, så kort tid efter beslutet om ungdomens bosparande, ompröva denna sparform anser vi inte föreligger. Jag yrkar därför avslag på reservation 4. Nils Svensson och Maj-Lis Lööw har i en motion tagit upp frågan om de bosättningslån som avskaffades år 1981. Det till allemanssparandet knutna systemet med bosparlån för ungdomar anser motionärerna vara en bra och ändamålsenlig reform. De ifrågasätter emellertid om detta sparsystem tillräckligt underlättar för de ungdomar som är i särskilt stort behov av lån för bosättning. Många ungdomar saknar fast inkomst och har därmed begränsade möjligheter att delta i programmet. En ny och förenklad form av bosättningslån kan enligt motionärerna vara en lösning för dessa personer. Systemet med bosparlån för ungdomar börjar fungera fullt ut nästa år då lånerätten inträder. Några praktiska erfarenheter av hur denna låneform fungerar finns därför ännu inte. Som motionärerna påpekar kan ungdomar som är i särskilt behov av stöd hamna vid sidan av systemet. Majoriteten i utskottet anser därför att regeringen noggrant bör följa utvecklingen och ta de initiativ som kan visa sig erforderliga. Det här anser vi så viktigt att det bör ges till känna för regeringen. Jag yrkar därför bifall till punkt 7 i utskottets hemställan. I en annan reservation föreslår de tre borgerliga partierna mycket långtgående skattelättnader för aktieägare. Avsikten är, säger man, att man vill stimulera hushållen till ett ökat sparande i aktier. Moderaterna framhåller i sin motion 2350 att de i första hand vill satsa på åtgärder som främjar nysparande och engagerar nya grupper i regelbundet sparande. Det låter i och för sig bra, men denna deklaration stämmer mycket dåligt in på de förslag som förs fram. Vi i utskottsmajoriteten kan inte se annat än att det i första hand är aktieägare med redan uppbyggda tillgångar som skulle gynnas av de föreslagna skattelättnaderna, dvs. den grupp i samhället som under senare år har kunnat tillgodoräkna sig mycket stora förmögenhetsökningar. Det är som vi ser det inte bara en fördelningspolitiskt felaktig linje. Det är dessutom direkt utmanande att gå fram med skattelättnader av detta slag i ett läge när stora löntagargrupper verkligen känner sitt samhällsansvar och har vinnlagt sig om stor återhållsamhet med lönekrav. Bland de många skattelättnader som förespråkas från borgerligt håll går en ut på att aktievinstbeskattningen skall ändras så att omplaceringar inom en aktieportfölj inte skall realisationsvinstbeskattas. Vem skulle i första hand dra fördel av en sådan omläggning? Ja, det är knappast småspararna. Däremot skulle de stora och snabba klippens män verkligen vinna på en sådan skattelättnad, som dessutom skulle leda till osund spekulation i aktier. Vi socialdemokrater säger nej till en politik med en sådan inriktning. Skattereglerna för aktier erbjuder redan i dag avsevärda fördelar jämfört med vad som gäller för vanligt banksparande. Dessutom beskattas arbetsfria inkomster väsentligt förmånligare än arbetsinkomster. Något skäl att ytterligare lindra aktiebeskattningen föreligger för närvarande inte, enligt vår mening. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under punkterna 8 och 9 samt avslag på reservation 6.

Herr talman! Jag vill bara klargöra för Christer Nilsson att vi inte har gått till intensiv kamp mot allemanssparandet. Vi har kanske förvånat oss något över att socialdemokraterna gick till en så hård attack mot det tidigare skattegynnade sparande som de borgerliga regeringarna införde. Vi har sagt att det sparande som nu sker i riksgälden är bra; det har vi inte gått emot. Vi menar däremot att det finns svagheter i systemet för allemansfonder. När vi nu från moderat håll har sagt nej till 8 nya miljoner i upplysningspengar är det i första hand därför att detta förslag direkt strider mot finansutskottets tidigare ställningstagande, där man har angett hur mycket pengar som skall anslås och hur stort budgetunderskottet skall bli. Christer Nilsson har inte angett någon finansiering för dessa extra miljoner som har tillkommit. Christer Nilsson var inte närvarande vid utskottets behandling, och det möjliggjorde att utskottet faktiskt bestämde sig för att likställa kapitalsparfonder och aktiesparfonder när det gäller reavinstbeskattning av korttidsinnehav. Vad är det som gör att inte dessa två fall skall behandlas lika? Den åberopade skattereduktion som har utgått tidigare var så att säga en betalning för att de som sparade i aktiesparfonder underkastade sig en bindningstid. Christer Nilsson hävdar också att de borgerliga partierna har skilda lösningar för bosparandet. Jag ber att få läsa upp slutklämmen i reservationen: ”Regeringen bör ges i uppdrag att för riksdagen framlägga ett nytt förslag om stimulans av bosparandet i enlighet med vad utskottet anfört. Förslaget bör bygga på bankernas egna bosparsystem och föreläggas riksdagen i så god tid att systemet kan införas fr.o.m. den 1 januari 1986.” Där är en klar beställning i den reservationen. Slutligen menar Christer Nilsson att de förslag som läggs fram beträffande stimulans av aktiesparande inte skulle bidra till att engagera nya grupper i den verksamheten. Då vill jag för att trösta och lugna honom på den punkten påminna om det gemensamma borgerliga förslaget för fondavvecklingen. Det tar verkligen sikte på att bredda sparandet i aktier till nya grupper. Vår förhoppning är att man med det systemet skall kunna få en klar majoritet av Får jag fråga Christer Nilsson: Hur kommer det sig att ni socialdemokrater inte är bekymrade över det ökade institutionella ägandet? Omplaceringar görs nu skattefria för t.ex. allemansfonder. Varför skall inte privatpersoner kunna åtnjuta samma förmåner? Är det för att ni lättare skall kunna socialisera företagen i Sverige?

Herr talman! Christer Nilsson nämnde i sitt anförande att de tre borgerliga partierna var djupt oeniga då det gällde bosparandet. Det är riktigt att partier har valt olika system för att stödja bosparandet. Jag hoppas att man inom socialdemokratin inte har den ordningen att alla socialdemokrater måste tänka exakt lika. I folkpartimotionen påpekar vi att det redan finns bra lösningar. Det finns i dag existerande lånemöjligheter för bostadssparande. Konsumentverket sade t.ex. att redan existerande sparlåneoch bosparformer erbjuder ofta likvärdiga eller bättre villkor än de som erbjuds i det nya bosparandet. Då ser vi ingen större nackdel med att man sparar på det sättet. Beträffande den borgerliga oenigheten borde Christer Nilsson läsa reservationen. Den slutar så här: ”Regeringen bör ges i uppdrag att för riksdagen framlägga ett nytt förslag om stimulans av bosparandet i enlighet med vad utskottet anfört. Förslaget bör bygga på bankernas egna bosparsystem och föreläggas riksdagen i så god tid att systemet kan införas fr.o.m. den 1 januari 1986. Detta bör ges regeringen till känna.” Det viktigaste är väl ändå att man går på en enad linje vid lösningen av problemet. Sedan några ord beträffande aktiemarknaden och klippen. Det fanns en tid då det gick att göra våldsamma klipp. Det var när aktiemarknaden restaurerades i Sverige, när kurserna återbördades till en nivå som avspeglar substansvärdet i företagen. Där finns nu aktiekurserna. Risken är väl snarare den att de börjar falla igen än att de skall rusa i höjden på det sätt som de gjorde för några år sedan. Den utvecklingen betraktar jag såsom fullständigt utesluten. Då finns inte heller förutsättningar för spekulation. Det är emellertid väldigt viktigt att man upprätthåller en fungerande aktiemarknad. Detta har faktiskt finansministern flera gånger framhållit här i kammaren. Just genom att göra detta och inte gå för hårt fram med skatter, vilket ni socialdemokrater faktiskt har gjort, undviker man klippen. Då får man en fungerande aktiemarknad här i landet, vilket verkligen är till nytta och gagn för samtliga medborgare, inte bara för dem som råkar äga aktier.

Herr talman! När det gäller bosparandet, Christer Nilsson, följer de icke-socialistiska partierna en gemensam linje på så sätt att vi alla bygger på bosparande i av bankerna etablerade former. Vi från centern har lagt stor vikt vid att utveckla detta genom att erbjuda bospararna att använda de privata investeringskonton som vi hävdar borde införas och som väsentligt skulle underlätta även ett omfattande bosparande. Christer Nilsson påstår att de reformer beträffande aktiebeskattningen som vi föreslår är utmanande mot de stora löntagargrupperna. Det är den vanliga vantolkning som socialdemokraterna ofta gör när det gäller sparandet. Det är ju de stora löntagargrupperna som dessa reformer framför allt är avsedda för. Det är ju ett brett aktiesparande — vilket jag framhöll i mitt tidigare anförande — och ett folksparande i aktier som vi åsyftar, inte att premiera de stora institutionella placerarna, vilket socialdemokraterna har gjort. Vi vill återställa det enskilda sparandet och göra det jämbördigt i varje fall med det institutionella sparandet. Det går tydligen bra för socialdemokraterna att acceptera att Volvo, för att nu ta ett exempel, får skattebefrielse för avkastningen från sitt Pharmaciainnehav. Men Volvoarbetaren som själv sparar och köper en Pharmaciaaktie får inte skattebefrielse. Vilket förnuft finns det i detta? Varför behandlar socialdemokraterna alltid det enskilda ägandet och det privata sparandet med sådan misstänksamhet men är så generösa och beredda att acceptera klippen samt den koncentration och det institutionella sparande som framför allt har satt sin prägel på svensk aktiemarknad under senare år. Det är vi som med våra förslag vill bredda ägandet och göra de stora löntagargrupperna delaktiga i ett brett sparande. De bör få samma villkor som institutionerna och det kollektiva sparandet har i samhället.